Fru talman! Larry Söder har frågat finansmarknads och bostadsministern, biträdande finansministern, om regeringen avser att återkomma med förslag för att underlätta för ungas sparande till bostaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som har ett tydligt fokus på bostadsfrågorna. I avtalet konstateras att bostadsmarknaden behöver reformeras så att fler människors behov kan mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka. Det står också skrivet i avtalet att fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad. Det är viktigt att tillsammans med kommunerna hjälpas åt att skapa en bostadsförsörjning som möter såväl behov som efterfrågan runt om i landet. Förutom fortsatt nyproduktion av bostäder med olika upplåtelseformer behöver rörligheten öka på bostadsmarknaden, detta för att det ska finnas en variation av bostäder som passar alla. Jag vill särskilt nämna att investeringsstödet för hyresbostäder har beviljats för drygt 20 000 lägenheter och är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för byggande av lägenheter med rimliga krav på hyresgästernas betalningsförmåga. Jag ser givetvis frågor som rör ungas inträde på bostadsmarknaden som centrala. Januariavtalet innehåller en överenskommelse om en skattereform. Denna ska bland annat bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt och minska hushållens skuldsättning. En sådan översyn kan ge möjlighet att skapa långsiktighet och stabilitet på bostadsmarknaden. Här är det viktigt att tänka på bostadsmarknaden som en helhet. Några detaljer kring skattereformen har i det här läget inte låsts fast, men jag är övertygad om att alla frågor kommer att komma upp på bordet.
Fru talman! Det är givetvis roligt att finansministern tar sig tid att diskutera bosparande för unga. Det påvisar allvaret och att ministern tycker att det är en viktig fråga, vilket hedrar ministern. För mig handlar denna fråga om att över 100 000 unga fortfarande inte har fått sin första bostad. Av dessa ungdomar vill fyra av tio äga sin egen bostad i villa. Frågan gäller även hur vi vill att ungdomar ska se på sin ekonomi. Jag tror på att vi ska försöka få våra ungdomar att se långsiktigt på sin ekonomi, att man kan lägga undan till något som är ekonomiskt bra längre fram och att se ett sparande som en investering för ekonomisk stabilitet inför framtiden. Vi vet att det boende som gynnar ungdomar mest under deras livstid är det egna boendet. Det är billigast, ekonomiskt mest stabilt och även socialt mest stabilt. Samtidigt som undersökningar visar att nio av tio ungdomar vill äga sitt eget boende i framtiden borde det vara varje politikers uppgift att inom bostadspolitiken främja det ägda boendet. Med den prissituation som råder är det ett väldigt stort steg för ungdomar att kunna äga sin egen bostad. Vi ställer höga krav på en egen insats genom bolånetaket, vilket gör det väldigt svårt för vem som helst att spara ihop till en insats. Jag tror att många ungdomar inte har råd att spara till den insats som behövs helt av egen kraft, utan staten skulle behöva påvisa det goda med sparande. Eftersom man inte ser möjligheten att spara ihop till insatsen själv kan även drivkraften att spara minska drastiskt. För att öka möjligheten för unga till den första ägda bostaden vill vi att man ser över kreditrestriktionerna. Vi tror att de olika beslut som lagts på varandra har blivit några för många. En översyn skulle innebära att man gör kloka avväganden och minskar på kreditrestriktionerna. Detta skulle underlätta för ungdomar att få råd och möjlighet att låna till en egen bostad. Vi skulle även gärna se en alternativ modell för amorteringskrav och skuldkvotstak där man i stället för att ställa höga krav på hushållen ställer högre krav på bankernas bolåneportföljer. Med detta sagt tror vi även att staten med hjälp av ett bosparande skulle kunna hjälpa alla ungdomar att spara till sitt eget boende. Vi behöver få våra ungdomar att spara mer, och vad skulle vara bättre än att spara till sitt eget boende? Vi är ganska ensamma om att inte ha ett incitament för att spara till sitt boende. Ett sparande förbereder även ungdomarna på att när man väl har köpt sitt boende blir det naturligt att amortera på bolånet. Att skapa incitament för sparande är inte något som regeringen är bäst på. I stället höjde man skatten på sparande två gånger under förra mandatperioden. Vi kristdemokrater skulle vilja införa ett förmånligt bosparande som förval för alla ungdomar mellan 18 och 34 år med inkomst av tjänst där ett skatteavdrag ingår. Det påvisar att staten tycker att det är bra med sparande, i synnerhet sparande till bostad. Sparandet skulle rikta sig till nästan alla ungdomar i åldern 18-34, vilket vi anser är nödvändigt för ett ökat sparande i landet som helhet bland ungdomarna. Skulle detta kosta staten i intäktsbortfall? Givetvis; men det skulle vara med syftet att ge långsiktigt stabil ekonomi för den enskilde. Att införa ett bosparande gynnar staten, ungdomen och bostadsbyggandet. Är finansministern beredd att införa ett liknande system som det jag skisserar? Vilka hinder ser finansministern för ett införande?

Fru talman! Bostadsbristen är ett stort problem som hämmar Sveriges utveckling. Det handlar om ungas möjligheter att flytta hemifrån, inte minst deras möjligheter att flytta dit där det finns utbildning, om de har kommit in på en utbildning, eller dit där de har fått jobb. Det handlar också om möjligheten att flytta hemifrån och bli vuxen på det sätt som en egen bostad innebär. Bostadsbristen är ett stort problem. Ett stort problem är också de höga bostadspriserna. Varför är det bostadsbrist och så höga bostadspriser? Det beror på att det finns fler människor som söker bostad än det finns bostäder, så det råder bostadsbrist. Vad är det viktigaste att göra då? Jo, det är att se till att det byggs mer. Regeringen vidtog under förra mandatperioden viktiga åtgärder för att på olika sätt underlätta och snabba på byggprocesserna, och vi vill gå vidare under denna mandatperiod. Vi införde också ett investeringsstöd för bostäder. Kravet var att för att få del av stödet skulle bostäder byggas som människor med mer normala inkomster också har möjlighet att efterfråga. Under de senaste åren har det byggts mycket i Sverige. Det har byggts rekordmycket. Det är bra, men det behöver fortsätta så att fler unga ska få möjlighet att hyra eller köpa sin första bostad. Interpellanten frågar vad jag ser för hinder mot att införa ett skattebefriat bosparande för unga. Där har vi hittills gjort bedömningen att det viktiga är att det är för få bostäder. Att då lägga skattepengar på att se till att det byggs fler bostäder har varit den främsta prioriteringen från regeringens sida hittills. Eftersom problemet är bostadsbrist behöver vi lägga skattepengar på att se till att det byggs mer. Det är en prioritering som regeringen hittills gjort. Något annat som man skulle behöva fundera över om ett bosparande införs är hur det slår fördelningsmässigt. När man tittar på det norska exemplet kan man se att det norska bosparandet i större utsträckning går till ungdomar med höga inkomster än till dem med lägre inkomster. Framför allt tycks sparandet gå till ungdomar vars föräldrar har stor nettoförmögenhet. Det är klart att det är problematiskt att lägga skattepengar som skattesubvention till ungdomar just för att deras föräldrar har stor nettoförmögenhet. Det är ett problem med det norska systemet. Om man ska diskutera en svensk variant behöver man se över hur man i så fall kan finna en fördelningsmässigt bra profil. Det ser jag inte i Kristdemokraternas förslag.
Fru talman! Jag kan börja där finansministern slutade. Hon hävdar att i det norska systemet är det de med höga inkomster som sparar. Vårt förslag innebär att sparandet dras direkt från lönen, det vill säga att alla ungdomar mellan 18 och 34 år som har inkomst av tjänst skulle få ta del av sparandet. Det betyder att alla ungdomar oavsett inkomst skulle kunna vara med och ta del av sparandet. Det är en bra idé. Jag tycker inte att man ska inrikta sig på endast en specifik grupp av ungdomar, utan det ska så mycket som möjligt vara fråga om alla ungdomar. Jag håller med finansministern om att det byggs för få bostäder i Sverige. Jag hävdar att det råder en bostadskris när 100 000 ungdomar inte kan få sin första bostad, när det finns människor som behöver en bostad som de kan kalla sin egen men där kommunerna inte kan leverera med hjälp av sociala kontrakt. Då råder en bostadskris. Att sedan säga att investeringsstödet för hyreslägenheter ska lösa bostadskrisen är nästan skrattretande. Det stödet skapar inte en enda bostad. Det enda investeringsstödet löser är att det byggs hyresrätter i stället för bostadsrätter. Det skapar inte en enda ytterligare bostad. Man vill slå sig för bröstet och säga att man har gjort så mycket under förra mandatperioden som innebär att bostadsbyggandet ökar. Jag skulle vilja utmana finansministern att berätta om tre stora reformer som ni genomförde under förra mandatperioden som ni anser att ni förtjänar en klapp på axeln för. Jag hävdar att det fanns andra incitament som gjorde att det byggdes en del under förra mandatperioden - men ändå för lite. Det har stipulerats att det behöver byggas 75 000 bostäder per år i Sverige, och i år byggs ungefär 40 000. Jag vill hävda att vi bygger på de problem som finns i Sverige om bostadsbyggandet inte ökar. Jag tror inte att ens finansministern tror på att de fyra punkter som finns med i januariavtalet kommer att lösa detta. Jag tror inte heller att finansministern anser att en skattereform kommer att lösa problemet. Det finns andra saker som vi gemensamt måste lösa. Jag tycker att det behövs bostadspolitiska samtal med alla partier i riksdagen. Bostadsministern har talat om att han är för den saken, men det händer ingenting. Varför förs inte bostadspolitiska samtal, finansministern, mellan alla partier? Vi kan inte skapa en lugn och trygg bostadsmarknad om inte alla partier är med på tåget på ett eller annat sätt.
Fru talman! Varför pågår inga bostadspolitiska samtal? Det beror ju på att Larry Söders parti Kristdemokraterna och de andra borgerliga partierna tågade ut från de bostadssamtal som pågick.
Fru talman! Nu tycker jag att finansministern är nonchalant, om jag ska vara ärlig. Jag har sagt till bostadsministern många gånger under mandatperioden att jag ställer gärna upp och diskuterar olika lösningar. Jag har förstått att alla partier är överens, och vi behöver göra något gemensamt. Jag fick inget svar från finansministern, och det är väl tillräckligt. Finansministern kunde inte berätta om tre reformer som har resulterat i fler bostäder under förra mandatperioden. Finansministern är svaret skyldig. Det vore klädsamt om man tog på sig koftan och talade om att man var duktig och byggde nya bostäder förra mandatperioden och även kunde leverera tre reformer som möjliggjorde detta. Då kan vi gå tillbaka i statistiken och se efter om finansministern har rätt. Jag hävdar att vi behöver göra mer på området. Vi behövde göra mer under förra mandatperioden, och vi behöver göra mer denna mandatperiod. Jag tror att bostadspolitiska samtal skulle lösa problemet. Sedan var det frågan om bosparande för unga. Jag hävdar med bestämdhet att vårt förslag riktar sig till alla ungdomar. Finansministerns oro över att detta skulle inrikta sig mot några ungdomar anser jag inte stämmer. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att ungdomar kan få en första bostad, äga sin egen bostad, för sin livscykel. Det handlar om den ekonomiska och sociala trygghet som en bostad ger. Om det kostar lite pengar för staten är jag beredd att ta den kostnaden. Har finansministern någon annan lösning så att pengarna kan läggas någon annanstans, vilket gör att fler bostäder kan byggas? Är det bra att ungdomar får en egen bostad och inte bor hemma?
Fru talman! Larry Söder hävdar att om man sätter på sig koftan och säger att det byggs mycket ska man ha svar på detta. Ja, då svarar jag att jag ska göra det. Låt mig då få motreplikera Larry Söder och säga att om man sätter på sig koftan och undrar varför det inte förs några bostadspolitiska samtal ligger svaret hos en själv, när man har tågat ut från just bostadspolitiska samtal. Vad har regeringen gjort för att det ska byggas fler bostäder? Vi har lagt fram en 22-punktslista på åtgärder som steg för steg genomförs, just för att det ska byggas fler bostäder. Det handlar om att tillgängliggöra mer statlig mark. Det handlar om att underlätta byggprocesser. Det handlar om att jobba med en lång rad åtgärder för att öka konkurrensen på byggmarknaden. Det är ett stort problem som gör att byggkostnaderna är höga. Låt mig ta två konkreta exempel. Vi har ändrat bullerkraven, vilket öppnar upp ny mark där det kan byggas. I mitt bostadsområde byggs här och nu bostäder som aldrig hade kunnat byggas om vi inte hade ändrat bullerkraven. Därutöver kommer investeringsstöden, som nu har använts så att 20 000 lägenheter kan påbörjas. Det är viktigt inte minst för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån. Låt mig då påpeka att Kristdemokraterna i och med budgetmotionen som de tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade igenom här i riksdagen röstade för att avskaffa just dessa investeringsstöd, som alltså möjliggjort påbörjandet av 20 000 bostäder riktade till människor med normala inkomster. Nu lyckades vi få tillbaka dem i vår vårändringsbudget. Det tycker jag är väldigt bra, och det är någonting som är viktigt för ungdomar. Larry Söder säger att alla kan ta del av det bosparande för unga som föreslås. Ja, det är klart att alla kan. Men vilka är det som har möjlighet att göra det? Det är de med höga inkomster, och det är de vars föräldrar har hög nettoförmögenhet och höga inkomster och kan betala in de pengarna. Det är att ta pengar från investeringsstöd som går till alla som har möjlighet att ta del av dessa bostäder och i stället rikta pengarna till ungdomar med höga inkomster eller rika föräldrar. Det är Kristdemokraternas politik.